Herr talman! Herr Nordgren säger att om två av mina partikamrater hade stött inrikesutskottets betänkande år 1971, så hade myntverket placerats i Söderhamn. Men jag poängterade i mitt inledningsanförande för herr Nordgren att det primära för mig inte i och för sig var myntverket utan antalet arbetstillfällen. Hade nu mina länskamrater stött betänkandet 1971, så kanske det hade inträffat att i stället för 250 arbetstillfällen, som nu har blivit resultatet, hade vi haft 50 arbetstillfällen som myntverket hade gett. Det viktiga för mig är antalet arbetstillfällen. Och i och med att antalet arbetstillfällen ökar på en ort så ökar givetvis också följdinvesteringar i olika avseenden, och då ökar det också möjligheterna för byggnadsarbetare att få arbete. Jag nämnde i min inledning herr Nordgrens dubbelspel. Herr Nordgren yrkade tidigare i debatten i första hand bifall till reservationen 1 som innebär — enligt mitt sätt att se — avslag på propositionen. Om inte detta vinner gehör, yrkar han bifall till reservationen 3. Det är ju här vi har herr Nordgrens dubbelspel. Det primära för herr Nordgren är att vara lojal mot sitt parti, som yrkar avslag på hela propositionen. Men i samma andetag vill han för hemmaopinionen framställa sig som den som på alla sätt försöker värna om sysselsättningen — och inte bara i Söderhamn utan i hela stödområdet. Nej, herr Nordgren, det går inte och har aldrig gått att sitta på två stolar samtidigt, utan man måste bestämma sig för vilken stol man skall sitta på, annars blir man obönhörligen avslöjad! Skulle reservationen 1 bifallas, då går norra stödområdet miste om 400 arbetstillfällen, och då har ju herr Nordgren inte bidragit till en lokaliseringspolitisk insats utan i stället motverkat en sådan insats.

Herr talman! Herr Nordgrens senaste inlägg gör mig ännu mer övertygad om att han har fört ett dubbelspel. Han säger att det hade varit bättre för Söderhamn att få 50 arbetstillfällen vid ett myntverk än att få 250 arbetstillfällen i en redan befintlig industri. Det viktigaste är inte att få en nylokalisering, det viktigaste är att få så många arbetstillfällen som möjligt. Det är åtminstone för mig det primära. Det är riktigt att vår press dominerar Söderhamnsregionen, och den har drivit frågan om myntverket. Jag har också drivit den här frågan om myntverket. Den borgerliga pressen vill nu få det till att regeringen inte har infriat sina löften till mina länskamrater i och med den utökning som sker på LM. Herr Nordgren kanske erinrar sig att när jag hade fått beskeden från koncernledningen i januari, meddelade jag detta till herr Nordgren. Därför borde herr Nordgren vara fullständigt medveten om att det då inte skulle bli någon utökning av Söderhamnsfabriken. Det har skett på ett senare stadium — med påtryckningar från regeringen. Den dag regeringen fattade beslut i den här frågan visste man inte någonting om detta hos fabriksledningen i Söderhamn. Det är naturligtvis, herr Nordgren, svårt att vara moderat riksdagsman och vara bosatt inom stödområdet. Det är ju moderata samlingspartiet som starkast värnar om de fria marknadskrafterna. Vi har besvärligheter i vårt län, men vi har en företagsstruktur som helt domineras av den fria företagsamheten. Där pågår rationaliseringar, koncentrationer och nedläggningar som innebär att vi har hamnat i dessa svårigheter. Nej, herr Nordgren, vi måste vidareutveckla den ekonomiska demokratin så att löntagarna och samhället får ett avgörande inflytande över företagen och deras etableringar.

Herr talman! De stämningar som både allmänhet och politiker i Skaraborgs län känt under de senaste årens lokaliseringspolitiska diskussioner och alltjämt känner kan sammanfattas i två ord: förvåning och besvikelse. Vi känner förvåning över att Skaraborgs län med sitt utomordentligt centrala läge mellan Stockholm och Göteborg inte kommit i fråga för lokalisering av statlig verksamhet. Det är svårt att finna en region utanför Mälardalen som har en i detta avseende bättre geografisk belägenhet. Vi känner besvikelse därför att statlig verksamhet så väl behövs för länets fortsatta utveckling. Skaraborgs län befinner sig visserligen inte i samma akuta sysselsättningskris som en del andra län — bekymmer finns dock i vissa delar av länet — men en framsynt politik måste ju gå ut på att förebygga problemen, i detta fall att medverka till en differentiering av näringslivet, som nu är alltför ensidigt. Antalet sysselsatta inom jordbruket är extremt högt och rationaliseringen fortgår i rask takt. Man har därför anledning att befara allvarligare sysselsättningsproblem i framtiden, och det gäller att stämma i bäcken och inte i ån. De verksamheter som är särskilt lämpliga att knyta till Skaraborgs län är naturligt nog jordbruksinstitutioner samt diverse militära anläggningar och institutioner. Vi har reagerat starkt mot att statsmakterna i strid med den militära sakkunskapen beslutat placera arméns tekniska skola så långt Nr 95 från den krigsmateriel som skall utnyttjas i utbildningen att skolan kan Tisdagen den befaras fungera mindre bra. Representanterna för centern, folkpartiet 22 maj 1973 och moderata samlingspartiet har både 1971 och i år föreslagit att skolan placeras i Skövde, där tillgången på undervisningsmateriel är god och där Omlokalisering av dessutom lämpliga lokaler finns i den fabriksbyggnad som uppfördes i SK verksamhet början av 1960-talet för Svenska Durox AB och som ännu inte kommit till användning. Denna dag kommer dess värre heller inte att bli någon glädjens dag ur skaraborgsk synvinkel. Alla våra motioner har avstyrkts. Den enda lilla ljusglimten är den reservation som inrikesutskottets ordförande fogat till betänkandet. Han har — bl.a. i anledning av en socialdemorkatisk länsmotion — yrkat att beslutet om utlokalisering av statens jordbruksnämnd skall utredas ytterligare. Man bör därvid, framhåller han, undersöka om Skövde kan vara ett lämpligare alternativ än Jönköping. Från folkpartiets sida har herr Hyltander och jag yrkat på ytterligare utredning med sikte på lokalisering av statlig verksamhet till bl.a. Skaraborgs län utan att ange någon speciell verksamhet. Vi ansluter oss självfallet gärna till herr Erikssons reservation. Med tanke på länets jordbruksbetonade näringsliv och de kontakter med jordbruket och dess organisationer som statens jordbruksnämnd har måste en lokalisering till Skaraborgs län vara mycket lämplig. Som läget nu är utgör en förnyad utredning vårt enda hopp. Jag yrkar därför bifall till reservationen 6. Så till sist, herr talman, ett enda ord om den debatt som här tidigare i dag förts om vårt län. Jag skall inte bemöta herr Signells attack och därmed riskera att helhetsintrycket av denna debatt för Skaraborgs läns del kommer att bli än mera negativt än det redan kan ha blivit.

Herr talman! Jag hade begärt ordet i första hand för att beröra den fråga som tas upp i reservationen 3 av herr Nordgren, men med tanke på det meningsutbyte som alldeles nyss har ägt rum här skall jag fatta mig väldigt kort i det avseendet. Herr Nordgrens förslag, att beslutet om lokalisering av del av myntoch justeringsverket till Eskilstuna skall omprövas till förmån för dess placering i Söderhamn, har väckt inte så liten förvåning. Ingen har funnit det vettigt att bokstavligt talat slå plugg i hålen på framdragna ledningar för det färdigprojekterade bygget och börja röja på annan tomt och annan ort i stället. Herr Nordgren har också blivit helt ensam om sin reservation, även om han fått ett visst moraliskt stöd i ett särskilt yttrande av de övriga borgerliga utskottsledamöterna. Efter herr Nordgrens replikskifte med herr Fagerlund på förmiddagen förstår man honom kanske litet bättre. Jag fick i varje fall den uppfattningen — och herr Nordgren verifierade den alldeles nyss — att inte heller han hävdar att man till vilket pris som helst kan riva upp det «här beslutet. Faktum är att förberedelserna för det bygge som skall inrymma verket har hunnit så långt vid det här laget att det förefaller helt orimligt att på detta stadium ändra på beslutet. Syftet med herr Nordgrens förslag kan förmodas ha varit att hålla Söderhamn i fortsatt 127 hågkomst när det gäller regionalpolitiska åtgärder, och det har vi naturligtvis från t.ex. Eskilstunatrakten ingenting emot. Skillnaden är väl den, kan man möjligen säga, att vi har talat för vår hemorts behov men inte emot någon annans.

Eskilstuna har exempelvis fått vidkännas betydande minskning av sitt invånarantal beroende på att antalet arbetstillfällen minskat. Men bekymret är inte bara att antalet sysselsättningstillfällen sjunker utan fastmer den ensidighet som arbetsmarknaden erbjuder. Det finns en påtaglig tendens att de ungdomar som skaffat sig en längre och mer kvalificerad utbildning söker sig ifrån den här bygden för att få ett arbete som de vill ha och som de är kvalificerade att få. Självfallet är inte detta någon bra situation för en så pass stor region. Det är inte bra för de individer som berörs, och det är inte bra för regionen som sådan. Behovet av att bredda Eskilstunas struktur är för övrigt så klart verifierat genom analyser och uttalanden att mot den bakgrunden propositionens förslag om ytterligare utflyttning dit framstår som ytterst väl motiverat. Den här orten är således ett bra exempel på hur värdefull den föreslagna omlokaliseringen blir för mottagningsortens arbetsmarknad som ett balanserande inslag. Givetvis löser detta med utflyttning av ett statligt verk inte alla problem på respektive orter — det har många talare slagit fast här i dag. Men det är ett betydande bidrag i ansträngningarna att nå fram till en allsidigare struktur på arbetsmarknaden. Jag vill, herr talman, yrka bifall till utskottets förslag på samtliga punkter.

Herr talman! Jag kan inledningsvis instämma i vad herrar Blomkvist och Börjesson i Falköping i sina anföranden har sagt om behovet av lokalisering av sådan verksamhet som det här gäller till Skaraborgs län. Likaså kan jag instämma i den besvikelse som herr Signell givit uttryck för över att Skaraborgs län har blivit förbigånget i både den första och den andra utlokaliseringsetappen.

Det verkar precis som om man söker finna orter som svarar mot ett visst storlekskriterium när man försöker utlokalisera de här statliga verksamheterna. Av förteckningen över orter som kommit i fråga i de två etapperna på s. 14 och 15 i inrikesutskottets betänkande framgår att ingen av dessa orter har mindre än 50 000 invånare. Östersund är den minsta orten. Sedan har Norrlandsstäderna, om jag får säga så, ett invånarantal som understiger 100 000. Men därefter kommer ett flertal kommuner som har ett invånarantal på över 100 000. Jag gjorde som sagt några funderingar om detta i debatten den 2 februari, och jag skall inte trötta kammarens ledamöter med att upprepa mitt resonemang om just Skaraborgs läns struktur utan hänvisar till anförandet den 2 februari 1973. Samhällsstrukturen i länet utgörs av ett stadslandskap med ett nätverk av orter som är grupperade kring centralorten Skövde och som sammantaget är betydligt större än de flesta av de kommuner som blivit föremål för utlokalisering. Jag tillät mig också att visa en del kartskisser på kammarens TV-skärm — bl.a. en skiss över länet där Jönköpings län var inlagt. Jönköping har ju enligt de uppgifter som föreligger bortåt 110 000 invånare, och lägger man in Jönköpings län på den aktuella kartskissen täcks centralorterna Skövde, Mariestad, Falköping, Skara, Lidköping och Vara. Det invånarantal man kommer upp till överstiger betydligt Jönköpings kommun — även om man frånräknar ytterområdena i de uppräknade Skaraborgskommunerna kommer man säkerligen upp till 120 000 å 130 000 invånare, kanske något mer. Då har man samtidigt en struktur på landskapet som gör att man slipper en hel del av de sociala olägenheter som den täta bebyggelsen onekligen åstadkommer och på vilket vi har en del åskådningsmaterial strax utanför det här huset. Det är något som följer med täta befolkningskoncentrationer. Jag hävdade också vid det här tillfället, och det har jag alltid gjort när vi resonerat om dessa frågor, att vi borde ha en bättre grund att stå på när det gäller att bedöma det ideala befolkningstalet i en tätort, så att vi vet var de positiva faktorer som följer med ett större befolkningstal uppvägs av de negativa. Det finns nämligen också negativa faktorer. Det skulle vara mycket intressant om vi, innan några utlokaliseringar företogs, hade fått en sådan utredning med avvägning som visar var de positiva faktorerna möter de negativa och var det ideala befolkningstalet alltså ligger. Jag vågar inte ha någon mening om huruvida det talet ligger vid 50 000 eller vid 100 000, men att det finns en sådan avgränsningszon mellan positiva och negativa faktorer torde vara ovedersägligt. Sedan har det i den debatt som här förts om Skaraborgs län riktats en del angrepp mot det parti som jag tillhör. Själv har jag inte blivit angripen, men jag tycker att jag ändå kan få säga några ord om det som man i det sammanhanget har framlagt vissa synpunkter på. Det var herr Signell som i sitt anförande hade några beska ord att säga om vissa yttranden av herr Wikström vid folkpartiets årsmöte, vilka herr Signell hade tagit del av i pressreferaten. När herr Wikström sade som han gjorde uppfattade jag för min del det närmast så att herr Wikström gav uttryck för uppfattningen att Skaraborgs läns ledamöter på den socialdemokratiska sidan trots sina goda kontakter med regeringen inte har lyckats få igenom någon lokalisering till länet. Det var det som låg bakom de yttranden herr Wikström gjorde i det sammanhanget. Vidare har det s.k. skaraborgska grälet i remissdebatten berörts i diskussionen. Herr Richardson har inte velat gå in på den saken, men jag tycker att jag kan få ange vad jag uppfattat som det som låg bakom herr Richardsons inlägg i det fallet. Det var närmast besvikelse över att det inte görs gemensamma framstötar över hela linjen utan att vi blir delade i två hälfter och att socialdemokraterna sällan vill diskutera sina motioner och framstötar med oss. Jag kan nu också konstatera att i varje fall inte jag kontaktats tidigare rörande motionen 1701 från socialdemokraterna, vilken motion jag mycket väl hade kunnat stödja och skriva på. Herr Eriksson i Arvika berörde sedan i sitt anförande fältstationen i Skara och nämnde då en framstöt beträffande denna från vårt håll.

Den motion som herr Eriksson då åsyftade är motionen 1973:1961 med herr Leuchovius som första namn, där vi motionärer föreslår en undersökning av möjligheterna att avbryta utbyggnaden i Uppsala och att förlägga vissa delar av högskolan till Skaraborgs län. Det förslaget tycker jag att det finns all anledning att stödja. Om inte kammarens arbetsordning blir rubbad kommer den frågan upp till debatt och beslut i morgon. Så ett par ord om några av dagens övriga inlägg och om de beslut vi skall fatta. Herr Richardson och jag har i en motion 1973:1710 uppställt tre punkter och menar i den första att man borde undersöka delegations möjligheterna, alltså möjligheterna att decentralisera verksamheten till regional och lokal nivå. Vi hemställer i den andra punkten att riksdagen beslutar att uppskjuta ställningstagandet till den andra utflyttningsetappen i avvaktan på utredning och insamlande av erfarenheter från den första utflyttningsetappen. I tredje punkten hemställer vi att riksdagen beslutar att i samband med ett kommande förslag till utlokalisering efter detta uppskov Skaraborgs län med Skövde som centrum kommer med som utlokaliseringsort. Vi kommer, herr talman, att rösta för bifall till den motionen på de punkter som här är aktuella. Vi kommer till att börja med att rösta för bifall till de två första punkterna, och om de inte blir bifallna anser vi oss fria att rösta för den tredje punkten i motionen som i viss del sammanfaller med reservationen 6.

Beträffande ställningstagandet att länet bör få jordbruksaktiviteter ber jag att få hänvisa till den debatt som fördes i samband med förra utlokaliseringsomgången 1971. Då väckte vi riksdagsledamöter från fp, c och m från länet en motion, där jag stod som första namn, och som föreslog att lantbruksstyrelsen skulle lokaliseras till Skaraborgs län, vilket jag fullföljde med yrkande i debatten. Här har tidigare i dag framförts goda skäl för lokalisering av jordbruksaktiviteter till länet, och jag instämmer till fullo i den uppfattningen. Och jag hade samma synpunkt även då. Fru Anna-Lisa Nilsson framförde yrkande om placering i Kristianstad, vilket föranledde kontrapropositionsvotering mellan yrkandena om lantbruksstyrelsens placering i Skaraborgs län respektive Kristianstad. Efter att ha tittat på siffrorna från den röstningsomgången konstaterar jag att det vid den kontrapropositionsvotering som skedde före huvudvoteringen var 20 ledamöter som stödde vårt motionsyrkande. Av de 20 ledamöterna var tio folkpartister, fem centerpartister, tre moderater och två socialdemokrater. Samtliga folkparti-, centeroch moderatledamöter från länet stödde alltså vår motion under det att vi tyvärr inte fick stöd från de fyra socialdemokraterna från länet, som avstod i den förberedande voteringen och sedan i huvudvoteringen röstade för bifall till placering i Jönköping.

Jag har, herr talman, bara för ordningens skull velat referera hur förhållandena har varit i det här sammanhanget. Jag tror att vi skall försöka att få så mycket som möjligt av den aktuella verksamheten till Skaraborgs län, men jag tror också att det är nödvändigt att vi i det fallet försöker enas. Den röstförklaring jag här har avgivit innebär att vi kommer att stödja herr Blomkvists motion i en senare omgång under förutsättning att de två första yrkandena i vår egen motion inte vinner bifall.
Herr talman! Jag har med intresse lyssnat på vissa av dagens talare. En av dessa var min länsoch bänkkollega herr Fagerlund, som i sitt inledningsanförande gjorde en intressant redovisning för hur frågan om utlokalisering av statliga verk har behandlats och hur den aktualiserades redan i början på 1940-talet. Det är alltså en tidsrymd av mer än 30 år fram till beslutet. Utredningen om statliga verk låg ju i kanslihuset under ganska lång tid utan att det hände någonting, och det var först — om jag inte missminner mig — inför 1970 års val som regeringen gav löften om att vissa orter i landet skulle få utlokaliserad statlig verksamhet. Detta följdes sedan upp i den proposition som låg till grund för den första etappen. Det dröjde alltså länge innan något förslag om utlokalisering kom. Den enda förklaringen torde vara den att regeringen varit fångad i övertro på centraliseringsideologin och att den inte märkt vilka problem som växt fram såväl i storstadsområdena som ute på landsbygden. Under 1960-talet har statliga verk vuxit upp med, jag höll på att säga våldsam kraft. Mastodontbyggnader har uppförts för att rymma den svällande verksamheten, och först när problemen tornat upp sig i Stockholmsområdet, när de regionala svårigheterna förvärrats och när kraven på decentralisering från landets skilda delar skärpts, har regeringen kommit underfund med att något måste göras. Om regeringen hade varit mera lyhörd för decentraliseringstanken i ett tidigare skede och inte varit så fastlåst i centraliseringstänkandet hade vi inte haft problem av det slag vi nu brottas med. Men bättre sent än aldrig. Jag kritiserar inte i sak vad som nu sker utan är mycket glad över att det händer något. Jag vill säga att även om det i dag kostar pengar med den utlokalisering vi har att besluta om och även om den kanske skapar vissa problem, är jag övertygad om att det skulle kosta samhället ännu mer om vi skulle dröja med besluten. Vi skulle skjuta frågorna framför oss, problemen skulle förvärras för varje år som vi dröjer med de här besluten. Jag har förståelse för att det för vissa människor som berörs av besluten kan uppstå svårigheter, och så långt det är möjligt måste man från samhällets sida försöka att eliminera dessa. En annan sak som jag tycker varit intressant i den här debatten är att många talare äntligen har kommit underfund med att det uppstår problem när människor tvingas att flytta från en ort. Jag tycker det är en framgång. Det var på tiden att detta gick upp för dem av kammarens ledamöter som inte insett det tidigare. Och jag frågar: Vilken förståelse har man tidigare visat för alla de människor som under årens lopp har tvingats flytta, vilken förståelse har man visat när man i mycket hög grad prioriterat flyttningsrörelserna framför lokaliseringen? Här har man talat om att det saknas totalkalkyl. Jag frågar: Vad har man haft för totalkalkyl tidigare, när man har fattat beslut om att i första hand flytta människorna och sedan i andra hand vidta lokaliseringspolitiska åtgärder? Jag representerar ett län som under årtionden — jag höll på att säga under 100 år — har fått se människor flytta till olika delar av världen, och inom det här landet också. Men det har ändrat sig litet grand under 1960-talet. Länet har emellertid drabbats av indragning av statlig verksamhet. Jag tänker på SJ:s distriktsorganisation och indragningen av distriktskontoret i Växjö. Det räknas med att ett 80-tal arbetstillfällen därmed försvinner.

Utskottet förklarade då att det var naturligt att de orter, där distriktsexpeditioner föreslås bli indragna — det var i det här fallet Växjö, Borås och Umeå — omfattas av delegationens överväganden. Trafikutskottet underströk angelägenheten av att sådana överväganden sker. Riksdagen beslöt i enlighet med trafikutskottets betänkande och uttalande. När regeringsförslaget kom fanns emellertid inte Växjö med, trots riksdagens enhälliga uttalande. Jag anser det anmärkningsvärt att inte G-länet blir tillgodosett, med hänsyn till dels att statlig verksamhet försvinner, dels att riksdagen har uttalat att det borde ske en lokalisering och ett tillgodoseende av behovet för G-länet.

Dessa fakta talar tydligt för att även G-länet har ett stort behov av sysselsättningsförstärkning. Ur regionalpolitisk synpunkt finns starka skäl för att detta län skulle ha kommit med i det här sammanhanget. Samtliga riksdagsledamöter från G-länet har motionerat och aktualiserat dessa frågeställningar, men vi har dock inte försökt oss på att föreslå någon flyttning av de nu aktuella företagen till länet. Däremot har vi begärt att riksdagen uttalar sig för att G-länet skall komma med vid fortsatta verksamheter av detta slag. När utskottet behandlat motionen har man hänvisat till tidigare uttalanden om behovet av förstärkning i Sydöstsverige. Det var som sagt att beklaga att regeringen inte följt de uttalanden som tidigare gjorts av utskottet och riksdagen beträffande G-länet. Det är en annan sak jag vill ta upp med min bänkkollega, herr Fagerlund. Han var litet irriterad över ett uttalande av herr Fälldin. Det gällde en passus i TV-debatten mellan herr Fälldin och inrikesminister Holmqvist. Tydligen har denna debatt vållat en väldig irritation inom de socialdemokratiska leden och bland s-tidningsmännen. Inrikesministern hade därför ett behov av att sända ut ett TT-meddelande — ett meddelande som inte ändrade något i sak — och nu tog herr Fagerlund upp frågan i den här debatten under förmiddagen. Han hänvisade till inrikesutskottets betänkande från förra hösten.

Med detta, herr talman, ber jag att få instämma i de yrkanden som framställts av herr Nilsson i Tvärålund.

Herr talman! Jag vill först deklarera att jag har stor förståelse för många av de synpunkter som anförts som motivering för yrkandet om uppskov med ställningstagandet till ytterligare utlokalisering från Stockholm av statlig verksamhet utöver den som riksdagen beslöt år 1971. Jag tänker då främst på hänsynen till berörd personal och på hänsynen till de våldsamma kostnaderna för utlokaliseringen. Det måste anses rimligt att man vill avvakta resultatet av den tidigare beslutade utlokaliseringen innan man går vidare på den inslagna vägen och beslutar ytterligare utlokalisering till någon av de då berörda tretton orterna. Men, herr talman, det bör uppmärksammas att i förslaget till denna andra utlokalisering, som nu diskuteras, finns en — observera endast en — ort som ej var med i första omgången. Det gäller Kalmar, som därför onekligen befinner sig i särställning i detta ärende. Till saken hör dessutom att vad som föreslås lokaliserat till Kalmar inte är ett helt centralt styrande ämbetsverk utan televerkets teleskola och televerkets byggnadsavdelnings byggnadskontor, dvs. perifera delar av ett affärsdrivande verk. Många av de erinringar som gjorts mot utflyttningen av centrala ämbetsverk har därför icke heller framförts i Kalmarfallet. Med hänsyn härtill och med hänsyn till inrikesutskottets kännedom om Kalmar läns allvarliga regionalpolitiska bekymmer, varom bl.a. Eric Krönmark och jag ofta motionsvägen påmint kammaren, hade man kunnat förvänta att ett enigt utskott accepterat den av Kungl. Maj:t föreslagna lokaliseringen till Kalmar. Detta hade också varit naturligt med hänsyn till utskottets tidigare upprepade uttalanden om angelägenheten av att mildra svårigheterna i Kalmar län. Ett beslut i denna riktning hade också inneburit en Herr talman!

I likhet med Kungl. Maj:t och inrikesutskottet föreslår jag att dessa båda sistnämnda organ lokaliseras till Kalmar.

Herr talman! Det är ganska märkligt att herr Fagerlund, som är vice ordförande i inrikesutskottet, har så liten respekt för vad ett tydligen enigt utskott har sagt och som riksdagen har anslutit sig till att han försöker citera något annat för att ta tillbaka vad inrikesutskottet har skrivit.
Herr talman! Det har sagts mig att herr Signell i ett anförande i dag har kritiserat ett yttrande som jag har fällt vid ett möte i Skaraborgs län härförleden. Jag sade där att skaraborgarna till riksdagen bör sända riksdagsmän som talar för länet; inte sådana som tiger för länet. Av det har tydligen herr Signell känt sig träffad. Sedan jag hört herr Signells anförande refererat slår mig plötsligt den tanken, att det kanske kan vara bättre att han tiger än att han talar.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av herr Östrands anförande tidigare i kväll. Det var utomordentligt intressant att lyssna på herr Östrand när han tog sina socialdemokratiska bänkkamrater i försvar för det sätt varpå dessa nonchalerade sitt eget län och dess intressen vid voteringen 1971 om myntverkets lokalisering. Som alla vet, och som också alla är medvetna om i Hälsingland, hade det endast behövts att två av de socialdemokratiska ledamöterna hade röstat för myntverkets placering i Söderhamn; då hade myntverket kommit dit. Herr Östrand säger nu att det inte är myntverket i och för sig som han är intresserad av att få till Söderhamn, utan att det är en fråga om sysselsättning. Ja, just det! Men lokalisering av myntverket till Söderhamn hade inneburit ökad sysselsättning för kommunen. Det mest intressanta i herr Östrands anförande var emellertid den deklaration han gav, att genom att L M Ericsson nyanställer folk i Söderhamn regeringen därmed anser sig ha infriat sitt löfte till Söderhamn om lokalisering dit. Den deklarationen är en stor besvikelse för mig, för alla andra — förmodar jag — än de socialdemokratiska ledamöterna på Gävleborgsbänken och inte minst för alla oss som bor i länet. Regeringen har utlovat lokalisering i någon form, och vi har frågat gästande statsråd som har kommit till länet: Vad får Söderhamn i stället för myntverket? Och när? Alla har vi trott att det löftet skulle infrias, om inte förr, så åtminstone inför valet. Nu säger herr Östrand att med utbyggnaden av LM är regeringens löfte om lokalisering förverkligat. Det är väl inte att undra på om man är besviken! Men man kanske ändå inte borde vara det; vid det här laget känner vi i Hälsingland verkligen i själ och hjärta regeringens bristande intresse för vårt landskap. Jag skulle kunna stå här och räkna upp många exempel på det. Jag kan exempelvis nämna frågan om skidproduktionen. Vi har i det allmänna stödområdet i Hälsingland två stora skidfabriker, i Hudiksvall och Edsbyn, där man på grund av snöfattiga vintrar har haft en överkapacitet och alltså inte kunnat utnyttja sina resurser. Trots det satsade regeringen åtskilliga miljoner på en ny skidfabrik i Norrbotten. Det kan befaras att detta regeringens handlande kommer att öka arbetslösheten ytterligare i vårt landskap. Vi kan också konstatera att Hälsingland inte har tilldelats någon statlig verksamhet vare sig i den här omgången av omlokaliseringen eller i den tidigare etappen. Till alla skogslänen har något statligt verk lokaliserats, och Hälsingland hör dock till det allmänna stödområdet. Men vi har i vårt landskap inget primärt centrum; vi är offer för regeringens ortsklassificering, och vi upplever verkligen hur dess orättvisor drabbar vårt landskap. Jag kan som exempel ta Ljusdalsregionen med dess negativa befolkningsutveckling. Där behövs en expansion, men därifrån planerar man nu att flytta domstolen till Hudiksvall. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med fler exempel — jag vill bara verkligen beklaga den deklaration som herr Östrand avgav.

Herr talman! Fru Jonäng beklagade den deklaration som jag har avgivit. Ni är givetvis på den borgerliga kanten i Hälsingland vid det här laget mycket besvikna. Ni kan nu inte längre bedriva den småskurna partipolitik som ni har bedrivit under de två senaste åren. Här har ni sugit på en karamell så långt det går. Och det är klart att det är en besvikelse för er att ni inte kan fortsätta att suga på den karamellen fram till valet den 16 september.

Och då skall det inte vara någon annan nylokalisering än just myntverket. Jag måste upprepa en gång till att vi som ett resultat av den motion jag väckte 1969 har fått en utökning av antalet arbetstillfällen som motsvarar fem myntverk, och det är väl i alla fall sysselsättningstillskottet, antalet arbetstillfällen, som är det primära. Om det tillskottet kommer i form av en nylokalisering eller i form av en utökning av en befintlig industri är för mig sekundärt — antalet arbetstillfällen är det viktiga.

Utan det tillskottet, som är en följd av den aktiva näringspolitik som regeringen och det socialdemokratiska partiet har bedrivit, hade läget naturligtvis varit ett helt annat. Jag sade tidigare att det kan vara svårt för en moderat riksdagsman att vara bosatt inom norra stödområdet och samtidigt vara anhängare av de fria marknadskrafterna. Det gäller även det parti som fru Jonäng representerar. Riksdagen har för ett tag sedan dragit upp befolkningsramar för de olika länen. Personligen är jag övertygad om att vi inte klarar den målsättningen med nuvarande stödformer. Om vi skall kunna klara målsättningen, måste vi få till stånd en förändring av den ekonomiska strukturen i det här landet, så att samhället och löntagarna får ett avgörande inflytande på industrin, dess utveckling och dess lokalisering. Det innebär naturligtvis att vi måste göra väldigt hårda ingrepp i de fria marknadskrafterna, så jag förväntar mig att vi under 1970-talet kommer att få hårda strider med de borgerliga partierna, när vi skall vandra vidare på vägen mot ekonomisk demokrati. Det är mot bakgrund av detta man får se de förslag som vårt parti har lagt och kommer att lägga i riksdagen.

Allt detta är steg på vägen mot ekonomisk demokrati. Jag är fullständigt övertygad om att enda sättet för oss — trots de nuvarande stödinsatserna — att på sikt lösa dessa regionala problem och få en balanserad utveckling är att stegvis arbeta vidare på vägen mot en ekonomisk demokrati.

Herr talman! Jag vet inte riktigt om herr Östrand och jag debatterar samma sak. Det är klart att jag i och för sig är väldigt intresserad av att diskutera AP-fonderna därför att där har centern ett utomordentligt fint förslag, exempelvis när det gäller delegering av rösträtten till de anställda och deras organisationer. Det är det löntagarinflytandet som herr Östrand talade om, och jag hoppas verkligen på den dag då löntagarna får ett avgörande inflytande på lokalisering och utlokalisering. Jag är helt övertygad om att vi i Hälsingland då kommer att få en bättre utlokalisering och sysselsättning än den som regeringen ger oss. Herr Östrand säger att de borgerliga i Hälsingland är besvikna. Jag tror alla är besvikna — men kanske är alla i Hälsingland borgerliga efter alla socialdemokratins misslyckanden och bristande intresse för vårt landskap. Jag är inte nämnvärt intresserad av karamellsugning, men jag anser att man borde kunna kräva att en regering uppfyller sina löften. Jag tycker att det är det minsta krav man bör ställa och har rätt att ställa på en regering. Det viktigaste och det mest primära för mig är att vi får bättre sysselsättning i vårt landskap. Det spelar i och för sig ingen roll om det är utlokalisering eller utvidgning av industri. Huvudsaken är att vi får sysselsättning. Det har visat sig att den socialdemokratiska regeringen i varje fall inte kan ge Hälsingland möjligheter till en ökad sysselsättning. Våra arbetslöshetssiffror visar att Gävleborgs län hör till de län som har haft de största ökningarna av arbetslösheten under de senaste åren. Det vet herr Östrand lika bra som jag. Jag vill bara än en gång understryka att jag hade förväntat mig att regeringen skulle ha uppfyllt det löfte man givit till Söderhamn.

Herr talman! Jag hade inte tänkt begära ordet i den här debatten men gör det med anledning av herr Schötts yrkande. Jag tycker för min del att det yrkande som herr Schött har lagt fram är mycket ovanligt. Jag förstår att han är ute efter att frälsa sig för sina hemmaväljare. Man blir väl litet förvånad när man ser att Kalmar skall ha sitt och de övriga inte någonting. Om herr Schött vill dra sig ur det som moderata samlingspartiet har kokat ihop, skulle kan kunna göra det på ett betydligt snyggare sätt. Jag är också förvånad över att partiets vice ordförande ställer sig bakom detta yrkande. Man har i debatten tidigare frågat vilken politik som skulle föras om vi fick en borgerlig regering. Jag tycker att herr Schötts utspel med stor tydlighet visar vart det i så fall skulle bära hän. Tillåt mig avslutningsvis säga, ärade kammarledamöter, att jag skäms på Kalmar läns vägnar att ett sådant här yrkande har framställts.
Herr talman! Jag svarade i ett kort inlägg på ett tidigare yttrande med kritik mot mig av herr Signell som jag inte var underkunnig om — jag var inte närvarande i kammaren när det fälldes. I mitt inlägg gav jag uttryck för tvekan om vilket som var bäst för Skaraborgs län: att herr Signell talade eller att han teg. Numera vet jag vilket som är bäst!
Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar sade inledningsvis att han inte tänkt begära ordet i denna debatt. Jag tror kammaren varit honom tacksam om han stannat vid denna sin första tanke.

Herr talman! Lokaliseringen av den nya av riksdagen den 5 maj 1972 beslutade centrala förvaltningsmyndigheten för domstolsväsendet, det s.k. domstolsverket, utvecklades redan under fjolåret till en mycket het potatis i justitieutskottet. Det stod redan då klart att det rådde delade meningar om var det nya statliga verket borde förläggas. Jag skall inledningsvis summera ärendegången. I statsverkspropositionen 1972 föreslog statsrådet och chefen för justitiedepartementet att en ny central förvaltningsmyndighet skulle inrättas för domstolsväsendet. Den nya myndigheten borde, ansåg statsrådet, av ”arbetsekonomiska skäl och kostnadssynpunkt” lokaliseras till en ort i södra eller mellersta delen av landet. Statsrådet stannade för södra Sverige och föreslog Jönköping. Ärendet vandrade till justitieutskottet, som genom att begära ett yttrande från riksdagens inrikesutskott markerade att man ansåg att förläggningsorten borde bedömas ur regionalpolitisk avvägningssynpunkt. Så långt var utskottet enigt. Men när inrikesutskottet avgav sitt yttrande den 29 februari i fjol, blev det snart klart att det fanns delade meningar inom justitieutskottet om lokaliseringsorten. Inrikesutskottet föreslog då ett uppskov med avgörandet så att man fick studera ett då väntat förslag från delegationen för utlokalisering av statlig verksamhet. Var det inte möjligt med uppskov, förordade inrikesutskottet enhälligt Sundsvall som lokaliseringsort för det nya verket. Den 27 april i fjol begärde justitieutskottet uppskov med avgörandet i lokaliseringsfrågan till höstsessionen 1972. Riksdagen biföll denna begäran. Strax efter riksdagens beslut kom slutrapporten från delegationen, men utskottet kände behov av ytterligare uppskov, och den 28 november i fjol begärde man att det slutliga ställningstagandet skulle skjutas till 1973 års riksdag. Även denna begäran bifölls av riksdagen. Utskottet har varit enhälligt i framställningarna om uppskov, och man är också enig om att riksdagen nu bör avgöra frågan. Men därmed är det slut på enigheten. Justitieutskottets ledamöter har haft god tid på sig att sätta sig in i detta lokaliseringsärende. Vi har på ort och ställe studerat de tre städernas möjligheter att ta emot det nya verket. Dessa studier har inte dömt ut någon av platserna Sundsvall, Jönköping och Sandviken.

Båda dessa tunga rådsinstanser har varit eniga i sina yttranden och ställningstaganden. Man har sagt att Sundsvall bör väljas som lokaliseringsort för det nya statliga verket. Men trots den långa betänketiden och trots de enhälliga goda råden har justitieutskottet hamnat i en ovanligt kluven situation — en majoritet som förordar Jönköping och två minoritetsgrupper, en för Sundsvall och en för Sandviken som lämpligaste ort för det nya statliga verket. Vi är tre ledamöter i utskottet som anser att domstolsverket bör förläggas till Sundsvall. Låt mig nämna några av skälen som fått oss att inta den ståndpunkten. 1. Sundsvall ligger geografiskt i Sveriges mitt. 2. Sundsvall har mycket goda kommunikationer, som påståtts vara av så stor betydelse för det nya domstolsverket. Med flyg kan man över dagen nå de flesta orter som kan vara aktuella att besöka för verkets tjänstemän, med en acceptabel vistelsetid för förrättning. Några exempel: Luleå når man och kan stanna 6 timmar för förrättning, Umeå 9 timmar, Östersund 10, Stockholm 9, Halmstad 6, Kalmar, Jönköping och Karlstad 5 timmar. Flygtiden till Göteborg är 2,5 timmar, till Jönköping, Halmstad och Kalmar — för att ta några av de mest avlägsna orterna — 3,5 timmar. Tågförbindelserna är också mycket goda till och från Sundsvall. 3. Sundsvall är en attraktiv lokaliseringsort. Det har omvittnats av de statliga myndigheter som redan flyttat dit. Inom de två avdelningar av kammarrätten som lokaliserats till Sundsvall är man mycket belåten — det betyget har jag fått från kammarrättens ledning i Stockholm. Man har haft lätt att få folk till Sundsvall. Helt nyligen sökte man två kammarrättsråd. Man fick tolv sökande, därav tre regeringsrättssekreterare. 4. Sundsvall har redan av riksdagen angetts som lämplig lokaliseringsort för statliga myndigheter med en över landet mera utspridd och mera kontaktintensiv verksamhet än den nu aktuella — jag avser centrala studiehjälpsnämnden och statens personalpensionsverk. S. Sundsvall har stora behov av förstärkningar med ny förvaltningssysselsättning för att kompensera de många tjänster som nu håller på att bortrationaliseras vid SCA :s centrala förvaltning — bolagets huvudkontor i Sundsvall. 6. Sundsvall har haft en långt mindre gynnsam utveckling befolkningsmässigt och skattekraftsmässigt än de andra två aktuella orterna Jönköping och Sandviken. Några exempel: Från 1960 till 1971 ökade folkmängden i Jönköpings storkommun med drygt 12 500 invånare, i Sundsvall med endast drygt 6 000. Såväl Jönköping som Sandviken har sedan 1965 i storkommunerna haft en betydligt kraftigare skattekraftsutveckling än Sundsvall. Sandviken redovisar i dag drygt 124 skattekronor per invånare i kommunen och Jönköping har 109, medan Sundsvall inte har mer än 106. Vi anser dessa regionalpolitiska argument vara mycket starka för Sundsvall. Vi tre i justitieutskottet som reserverat oss för verkets förläggande till Sundsvall anser att den nu aktuella lokaliseringen skall bedömas på precis samma sätt som alla andra aktuella utlokaliseringar. Vi anser inte — som utskottets majoritet — att några speciella effektivitetsskäl i just domstolsverkets fall skall ta över de regionalpolitiska avvägandena. Vi anser att verket kan fungera mycket effektivt också i Sundsvall. Men frågan är om inte det allra tyngsta argument som vi vill framföra för Sundsvall som lokaliseringsort är det uttalande som riksdagen gjorde 1971 om att de fyra nordligaste länen i första hand bör ifrågakomma vid lokalisering av statlig verksamhet. Sundsvall är den enda av de här tre aktuella orterna som ligger inom denna av riksdagen prioriterade del av vårt land. Vi kan inte förstå varför inte riksdagen skulle stå fast vid den för två år sedan intagna ståndpunkten i detta avgörande.

Herr talman! Jag ber med den motiveringen att få yrka bifall till reservationen 1 i justitieutskottets betänkande nr 24.

Herr talman! Efter den redogörelse som herr Nygren här har lämnat om ärendets handläggning kan jag fatta mig kort och gå direkt på vad jag har att säga om den reservation som jag företräder i utskottet. Lokaliseringen av domstolsverket har kommit att splittra justitieutskottet, dessutom har den ställt två utskott mot varandra. Tre orter är främst aktuella: Jönköping, Sundsvall och Sandviken. Jag vill här helt kort ange några skäl varför just Sandviken bör vara den ort som får domstolsverket. Om jag skulle vara riktigt kortfattad kunde jag ange dessa två skäl: 1. Därför att Sandviken ur effektivitetssynpunkt har ett bra läge. 2. Därför att starka regionalpolitiska skäl talar för en förläggning dit. Självfallet är det angeläget att fästa allra största vikt vid effektivitetssynpunkterna, och det är vad justitieutskottet särskilt har understrukit.

Detta är otvivelaktigt, framhåller DON, mellersta Sverige och då främst Stockholmsregionen. Täta kontakter torde också krävas med andra centralmyndigheter som statskontoret, riksrevisionsverket, rikspolisstyrelsen, byggnadsstyrelsen, riksskatteverket och statens personalutbildningsnämnd.

Inrikesutskottet har stannat för Sundsvall och därvid åberopat ett riksdagsbeslut från 1971, som innebär att de fyra nordligaste länen bör speciellt beaktas vid fortsatt utflyttning av statlig verksamhet. Men mot detta kan anföras att läget i dag är ett helt annat än det var 1971. Gävleborgs län har i dag så stora svårigheter att brottas med när det gäller sysselsättning och befolkningsutveckling att det finns all anledning för statsmakterna att ta hänsyn därtill vid beslutet om domstolsverkets lokalisering. Länet är bland de län som drabbats allra mest av arbetslösheten. Gävleborgs län hade under 1972 en betydligt större befolkningsminskning än t.ex. Västernorrlands län. När Västernorrlands län förlorade 226 invånare minskade Gävleborgs län med hela 636 personer. Jag vågar därför tro att riksdagsbeslutet från 1971 skulle ha blivit ett annat om det tillkommit i år. Då hade Gävleborgs län varit med bland de län som skulle särskilt komma i fråga vid utlokalisering. Det borde åtminstone ha varit så. Jönköping har enligt propositionen den fördelen att vara beläget i den del av landet, där antalet myndigheter inom domstolsväsendet är störst. En tillgänglig statistik visar att så är fallet beträffande antalet tingsrätter. Om vi drar en cirkel med 20 mils radie — det är ett avstånd som man reser fram och åter på dagen med bil — med Jönköping som centrum finner vi där 2 hovrätter, I kammarrätt, 46 tingsrätter och 5 hyresoch arrendenämnder. Gör vi samma sak beträffande Sandviken finner vi inom den cirkeln högsta domstolen, regeringsrätten, I hovrätt, I kammarrätt, 33 tingsrätter och 4 hyresoch arrendenämnder men då är att märka att t.ex. Svea hovrätt har 12 avdelningar med ca 220 anställda, dvs. nästan lika många som alla de andra hovrätterna tillsammans. Antalet ordinarie domare i tingsrätt är inom Sandvikens cirkel 230, inom Jönköpings 198. Sundsvall kommer i detta avseende långt efter med 1 hovrätt, 2 Till detta bör läggas att man från Sandviken även når de centralmyndigheter som jag tidigare nämnde inom det här angivna reseavståndet. Effektivitetssynpunkterna talar enligt min mening till förmån för Sandviken. Till detta kommer att centralnämnden för fastighetsdata skall utlokaliseras till Gävle, och för båda dessa parter måste det vara en fördel att ligga nära varandra. Det kan också i det sammanhanget vara värt att understrykas att Sandviken har mycket välbelägen tomtmark för de permanenta lokaler som domstolsverket måste få men dessutom kan erbjuda förnämliga provisoriska lokaler i ett nybyggt Folkets hus. Lokalbehovet har beräknats till 3 000 kvadratmeter, och den lokalyta som kommer att stå till förfogande i det nämnda provisoriet är 3 025 kvadratmeter. Till förmån för Sandviken talar också de regionalpolitiska skälen. Sandviken är i ännu större behov än Sundsvall av att få verket i fråga. En förläggning av domstolsverket till Sandviken skulle ge kommunen arbetstillfällen, som den är i mycket stort behov av, inte enbart på grund av att dessa arbetstillfällen har en inte obetydlig sysselsättningseffekt utan även därför att de motverkar näringslivets snedstruktur. Det torde också finnas anledning påminna om att Sandviken med tillmötesgående av önskemål från regeringens sida avstått från sysselsättningstillfällen till förmån för andra orter, t.ex. Sveg, Bollnäs och Tierp, och bör kunna göra anspråk på någon form av kompensation för detta. Både Jönköping och Sundsvall blir tillgodosedda på annat sätt, medan Gävle—Sandviken inte får någonting alls om inte domstolsverket förläggs till Sandviken. Då det för en förläggning till Jönköping eller Sundsvall åberopats att på dessa orter finns hovrätter vill jag anföra följande ur domstolsutredningens betänkande. Det bör tilläggas, säger domstolsutredningen, att om domstolsverket anses böra förläggas till ort utom Stockholm, det enligt utredningens mening i och för sig inte är nödvändigt att förlägga verket till en hovrättsstad. Det har också framhållits att det kan vara en fördel att verket inte ligger i en sådan stad. Väger man samman både effektivitetssynpunkter och regionalpolitiska skäl talar det mesta, enligt min mening, för Sandviken som lokaliseringsort för det nya verket.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

Herr talman! När riksdagen i fjol beslöt att ett domstolsverk skulle inrättas skedde det under stor oenighet. Endast med 14 rösters marginal bifölls propositionen. Frågan om lokalisering av verket har uppskjutits två gånger, och när riksdagen i dag skall fatta beslut om denna lokalisering förefaller oenigheten vara lika stor, men till skillnad från beslutet om inrättandet följer de skilda åsikterna om lokaliseringen inte partilinjerna. Domstolsverksutredningen hade bl.a. att undersöka om det nya verket kunde förläggas utanför Storstockholmsområdet. När det gällde den frågan inhämtades yttrande från delegationen för lokalisering av statlig verksamhet. Denna delegation fann därvid både Jönköping och Sundsvall vara lämpliga lokaliseringsorter men förordade Sundsvall. Delegationen berörde vissa andra verksamheter i Sundsvall, bl.a. hovrätten samt de två avdelningar av kammarrätten som då väntades förläggas till Sundsvall, och fastslog följande: ”Delegationen anser således att övervägande skäl talar för att domstolsverket förläggs till Sundsvall.” Regeringen föreslog dock i statsverkspropositionen 1972 att domstolsverket skulle förläggas till Jönköping. I sin slutrapport 1972, alltså avlämnad efter propositionen, vidhåller delegationen sitt tidigare ställningstagande till domstolsverkets lokalisering, och delegationen fastslår att den inte funnit att några nya omständigheter tillkommit som gett anledning till ändrad bedömning. Inrikesutskottet fick i fjol tillfälle att till justitieutskottet yttra sig över domstolsverkets lokalisering och föreslog i första hand uppskov med lokaliseringsbeslutet och i andra hand beslut om lokalisering till Sundsvall. Både under fjolårets vårsession och höstsession beslöt riksdagen att uppskjuta avgörandet av frågan om lokaliseringen. Anledningen till uppskoven var enligt av riksdagen godkänt uttalande av justitieutskottet ”att det skulle vara fördelaktigt om frågan om verkets lokalisering kunde bedömas i ett större sammanhang, där förslag föreligger rörande planerad, fortsatt utlokalisering av statlig verksamhet”. Nu har alltså den tidpunkt kommit när riksdagen i ett större lokaliseringspolitiskt sammanhang skall besluta om lokalisering av domstolsverket. Inrikesutskottet som även i år fått tillfälle att yttra sig har även nu, efter en sammanvägning av regionalpolitiska faktorer och intresset för en rationell verksamhet, enhälligt — med representanter för alla fem partierna — uttalat sig för lokalisering till Sundsvall och därigenom tillstyrkt motion 1719 av herr Winberg och mig. Inrikesutskottet tog därvid bl.a. hänsyn till riksdagens enhälliga uttalande vid omlokaliseringsbeslutet 1971 att de fyra nordligaste länen skulle gynnas vid en fortsatt omlokalisering av statlig verksamhet. Trots inrikesutskottets enhälliga yttrande föreslår nu majoriteten av justitieutskottet att domstolsverket lokaliseras till Jönköping, medan tre ledamöter, boende i olika delar av landet, reserverat sig till förmån för en förläggning till Sundsvall samt tre ledamöter reserverat sig för Sandviken. Avgörande för utskottsmajoritetens ställningstagande förefaller vara att Jönköping är beläget i den del av landet, där antalet myndigheter inom domstolsväsendet är störst och att Jönköping anses ha ett försteg ur kommunikationsoch kontaktsynpunkt. Självfallet måste alla lokaliseringsbeslut ta hänsyn till både möjligheter att tillgodose regionalpolitiska strävanden och kraven på effektivitet och ekonomi inom berörda verk. Vi har tidigare i dag med stor majoritet i riksdagen beslutat om omlokalisering av nio myndigheter och delar av ytterligare sex myndigheter med sammanlagt drygt 3 700 anställda. Inrikesutskottet har ensamt i riksdagen behandlat omlokaliseringsfrågorna. Riksdagen har exempelvis beslutat omlokalisera förvaltningar inom försvaret utan att försvarsutskottet fått yttra sig, jordbruksnämnden utan att jordbruksutskottet fått yttra sig och vägverket utan att trafikutskottet fått yttra sig. Men genom att det nu gäller det nyinrättade domstolsverket och det inte är fråga om ett omlokaliseringsärende, är det justitieutskottet och inte inrikesutskottet som svarat för behandlingen. Inrikesutskottet måste dock betraktas som det utskott i riksdagen som främst kan lägga regionalpolitiska synpunkter på lämpligheten av statlig lokalisering och vars synpunkter måste väga tyngst i detta sammanhanget. Uppenbart är att de instanser, som främst bedömt lokaliseringen av domstolsverket ur regionalpolitisk synpunkt — men självklart även ur annan lämplighetssynpunkt — har förordat Sundsvall. Varför? Ja, helt enkelt därför att förutsättningarna för en lokalisering till Sundsvall är tillfredsställande och därför att Sundsvall och Västernorrlands län behöver alla arbetstillfällen man kan få, för att undvika fortsatt folkminskning i länet. Jag kan nämna att folkminskningen i länet under 1960-talet var ungefär 10 000 människor och att sysselsättningsgraden nu är betydligt lägre än riksgenomsnittet. Antalet förvärvsarbetande i Västernorrlands län minskade med nära 10 000 under femårsperioden 1965-1970. Ibland möter man påståendet att Sundsvall utvecklas så starkt att kommunen inte behöver gynnas speciellt. Men Sundsvallsdistriktet riskerar även det att stagnera. Sundsvall och Timrå, som tillsammans av riksdagsmajoriteten klassats som primärt centrum, har exempelvis under den nyss nämnda femårsperioden knappast någon ökning alls av antalet sysselsatta. Vi behöver alla arbetstillfällen för att över huvud taget kunna klara länets ställning. Sysselsättningsproblemen inom Västernorrlands län — främst beroende av strukturomvandlingen — är tidigare väl kända av riksdagen. Lokaliseringen av statlig verksamhet till Sundsvall har tyvärr blivit av mindre omfattning än delegationen för lokalisering av statlig verksamhet ursprungligen föreslog. Endast en del av riksförsäkringsverket förläggs nämligen dit, medan delegationen 1970 föreslog hela verket. Riksdagen beslöt dessutom år 1971 att statens personalpensionsverk med 245 anställda skulle omlokaliseras till Sundsvall. Men senare har en utredning uttalat sig för att detta verk på sikt inte skall bestå som självständig enhet utan att dess uppgifter skall överföras till andra myndigheter. Endast den del av personalpensionsverket som föreslås uppgå i riksförsäkringsverket skulle i så fall komma att lokaliseras till Sundsvall. En lokalisering till Sundsvall av domstolsverket skulle vara en välbehövlig kompensation för eventuellt bortfall av personalpensionsverket. Helt kort något om Sundsvalls lämplighet som lokaliseringsort för domstolsverket; herr Nygren har tidigare anfört åtskilliga synpunkter på den frågan. Kommunen har sedan 1940-talet hovrätt, och nyligen har två avdelningar av kammarrätten flyttats till Sundsvall. Dessutom har hyresnämnderna för Västernorrlands och Jämtlands län liksom Sundsvalls tingsrätt kansliort i Sundsvall. Domstolsverket bör passa bra in på denna ort. Kommunen har goda förutsättningar att ta emot verket och dess personal. Särskilt rättscentrum är under uppförande, och bostadsfrågan för dem som skall flytta till Sundsvallsdistriktet är lätt att lösa. Skolsituationen i kommunen är god, särskilt sedan viss systematiserad, decentraliserad akademisk utbildning lokaliserats dit. Ur kommunikationssynpunkt ligger Sundsvall otvivelaktigt rätt väl till. Flygoch tågförbindelserna med Stockholm är både många och snabba. Även till övriga delar av landet är resemöjligheterna goda. Min medmotionär, herr Winberg, kommer senare i kväll att ta upp frågan om domstolsverkets uppgifter och förutsättningarna för verket att fungera tillfredsställande i Sundsvall. Därför skall jag inte nu anlägga flera synpunkter på Sundsvalls lämplighet. Herr talman!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

Herr talman! När riksdagen förra året fattade beslut om inrättandet av ett domstolsverk var de borgerliga ledamöterna i justitieutskottet emot ett sådant förslag. Vi menade att man inte behövde inrätta ett statligt verk för administrativa och andra uppgifter utan att det räckte med den organisation som för närvarande finns, nämligen DON. Men nu har riksdagsmajoriteten fattat beslut om inrättandet av verket, och då finns det självfallet all anledning för samtliga ledamöter att ta ställning till vart verket skall lokaliseras. Då riksdagen fattade beslut om att verket skulle inrättas var utskottet och därmed riksdagen mycket noga med att understryka att denna verksamhet inte skulle få innebära något som helst ingrepp i domstolarnas självständighet och integritet när det gällde den dömande verksamheten. Men det finns anledning att understryka att kravet på självständighet i den dömande verksamheten inte utesluter eller står i motsatsställning till en strävan att rationalisera domstolsarbetet och göra verksamheten inom domstolsväsendet så effektiv som möjligt. Man måste försöka få fram rationella arbetsmetoder och lämpliga tekniska hjälpmedel och liknande, och sådana åtgärder är det tänkt att domstolsverket skall försöka initiera. För att dessa arbetsuppgifter skall kunna fullgöras på ett effektivt och tillfredsställande sätt krävs det, som bl.a. domstolsverksutredningen framhöll, att verkets tjänstemän företar en omfattande inspektionsoch besöksverksamhet hos domstolarna.

Skulle man renodla frågan och enbart se till effektivitetssynpunkterna, har utskottet den uppfattningen att starka effektivitetsskäl talar för att verket skulle förläggas till Storstockholmsområdet. I det ställningstagandet får vi stöd bl.a. från samtliga hovrätter, som i första hand har förordat en förläggning till Storstockholmsområdet. Som andrahandsplacering har samtliga hovrätter med undantag av en förordat Jönköping som det bästa alternativet. Justitieutskottet har dock inte enbart velat ta hänsyn till effektivitetssynpunkter utan också ansett att vi bör väga in lokaliseringssynpunkter.

Vi har, som vi hörde av herr Nygrens tidigare redogörelse här, haft god tid på oss att fundera på den här frågan, och vi har begagnat den tiden bl.a. till att besöka tre av de aktuella orterna. Vi har gjort dessa besök antingen enbart för att se på respektive ort från denna synpunkt eller också i samband med andra arbetsuppgifter. Vi har naturligtvis konstaterat att var och en av de tre orterna — jag avser alltså Jönköping, Gävle-Sandviken och Sundsvall — mycket gärna ser att domstolsverket placeras just där. På samtliga platser har man lovat att göra vad man kan för att verket skall bli väl mottaget och att ordna på bästa sätt för verket och dess personal, och det har vi ingen anledning att betvivla. Därmed kvarstår frågan var verket kan fungera på det mest effektiva sättet. Då har jag, liksom utskottets majoritet, stannat för att det förslag som finns i propositionen, nämligen Jönköping, ändå är det förslag som ur effektivitetssynpunkt fyller de största kraven. Jönköping ligger ju i den del av landet där antalet myndigheter inom domstolsväsendet är störst. Jönköping har också ganska goda kommunikationer och därmed goda möjligheter att få kontakt med de myndigheter som verket skall ha överinseende över. En ytterligare synpunkt kan vara att Jönköping är en hovrättsort. Man får väl tänka sig att under olika tider till verket måste inlånas befattningshavare från en hovrätt, och då är det mest praktiskt för de anställda att inte behöva byta bostadsort, utan att personal kan rekryteras från den på orten befintliga hovrätten. Jag vill alltså, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan under punkten A. Det kanske förtjänar framhållas att utskottet i ett avseende är helt enigt; det är i fråga om tidpunkten för verkets inrättande. Vi föreslår att verket skall inrättas fr.o.m. den 1 januari 1975. Denna hemställan finns intagen under punkten B, till vilken jag också yrkar bifall.

Herr talman! Det är alltid en viss risk att ett yttrande från ett utskott till ett annat kommer något i skymundan i ett utskottsbetänkande av den typ vi nu behandlar. Jag vill därför helt kort rikta uppmärksamheten på några skrivningar i det yttrande som ett helt enigt inrikesutskott har avgivit till justitieutskottet. Vi har, som någon talare tidigare har påpekat, i vårt yttrande påmint om det riksdagsuttalande som gjordes 1971, då riksdagen antog inrikesutskottets skrivning om att de fyra nordligaste länen speciellt bör beaktas vid fortsatt utflyttning av statlig verksamhet. Vi anser för vår del att om man menar allvar med detta uttalande måste vi också, när inte alldeles speciella skäl talar mot det, lokalisera statlig verksamhet just till de fyra nordligaste länen. Jag hävdar för min del — och jag tror att utskottets ledamöter delar den uppfattningen — att det på grund av de stora avstånden i Norrland blir väldigt svårt att finna verk som det är en direkt fördel att lokalisera till de nordligaste länen i stället för till södra och mellersta Sverige. Det finns några undantag, men de är ytterst få. Därför får vi välja ut de verk som får de minsta nackdelarna av en lokalisering till Norrland. Ett sådant verk anser vi i inrikesutskottet att den centrala förvaltningen för domstolsverket är. I jämförelse med andra verk är domstolsverket inte särskilt kontaktintensivt. Vi förnekar inte att alla de föreslagna orterna — Sundsvall, Falun Borlänge, Gävle-Sandviken och Jönköping — är acceptabla lokaliseringsorter. Justitieutskottets ordförande har påpekat detta, och den uppfattningen står vi för. Var och en av orterna har sin fördel. Justitieutskottets ordförande sade att justitieutskottet känner till dessa orter. Inrikesutskottet känner också mycket väl till dem — vi har inte bara besökt en del av dem utan också tagit nära del av problemen i orterna i samband med att verk har utlokaliserats till samtliga nämnda orter. När vi har vägt samman möjligheten att bedriva en så rationell verksamhet som möjligt, med de regionalpolitiska faktorerna har vi i inrikesutskottet enigt stannat för Sundsvall. Om riksdagen biträder det förslaget ligger det helt i linje med 1971 års riksdagsuttalande.
Herr talman! Inrikesutskottets ordförande fäster stor vikt vid riksdagsbeslutet 1971, som innebar att de fyra nordligaste länen speciellt skulle beaktas vid fortsatt utflyttning av statlig verksamhet. Men han har tydligen inte observerat vad jag tidigare har anfört, att läget är ett annat nu än det var 1971. Gävleborgs län har i dag så stora svårigheter att brottas med när det gäller sysselsättning och befolkningsutveckling att länet med rätta borde finnas med bland de län som speciellt skall ihågkommas. Jag har hänvisat till arbetslöshetsutvecklingen och befolkningsminskningen. De stora svårigheter vi har att kämpa med gör att mycket starka skäl talar för att Gävleborgs län tas med bland de län som speciellt skall beaktas. Jag tycker inte att man så slaviskt skall följa ett beslut som är fattat 1971, att man avvisar framställningen från Gävleborgs län.

Herr talman! Jag skulle vilja säga några få ord till inrikesutskottets ärade ordförande. Han var mycket mån om att framhålla att inrikesutskottet har varit helt enigt i den här frågan. Vi har noterat det, men vi har också noterat — som jag sade förut — att inriksutskottet klargör att enligt utskottets uppfattning samtliga de aktuella orterna är acceptabla från lokaliseringssynpunkt. Vi har alltså i justitieutskottet fått göra den lokaliseringspolitiska bedömning som inrikesutskottet bör göra, och sedan har det ankommit på oss i justitieutskottet — i varje fall såsom jag uppfattar vårt arbete — att försöka lägga sakliga synpunkter, effektivitetssynpunkter, på var verket bäst kan fungera. Då kan visserligen inrikesutskottets ordförande säga att vi verkligen har hamnat i olika uppfattningar. Ja, det har vi gjort, men jag tror att vi alla i justitieutskottet försökt att bedöma frågan sakligt. Möjligen kan vi litet bättre än inrikesutskottet bedöma vilka krav på kontaktverksamhet som domstolsverket kommer att få. Jag tror att om man verkligen sätter sig in i alla de omfattande arbetsuppgifter som domstolsverket skall ha, så inser man att det är just kontakterna med de olika myndigheterna som är eftersträvansvärda och som kommer att leda till en omfattande besöksoch reseverksamhet. Då kan jag personligen inte komma fram till annat än att Sundsvall är det sämsta alternativet. Jag skulle gärna vilja klargöra att om Jönköping inte vinner riksdagens bifall, menar jag för min del att Gävle-Sandviken är det näst bästa alternativet.

Herr talman! Jag begärde ordet när justitieutskottets ordförande så starkt strök under att utskottet har tagit hänsyn till sakskäl. Det har vi också gjort i inrikesutskottet. Jag försökte framhålla att vi har vägt samman dels effektivitetssynpunkter, dels regionalpolitiska synpunkter och kommit fram till att domstolsverket är ett sådant verk som man utan alltför stora olägenheter kan förlägga till ett av de fyra nordligaste länen. Visst behöver domstolsverket kontakter, det är vi helt ense om, men det är faktiskt inte ett av de mest kontaktintensiva verken. Den uppfattningen har vi i inrikesutskottet fått.

Herr talman! Först vill jag instämma i allt vad inrikesutskottets ordförande har sagt i den här frågan, men dessutom skall jag be att få tillägga några synpunkter. Domstolsverkets ställning i förhållande till de organ verket skall betjäna skiljer sig från den ställning flertalet centrala myndigheter har i förhållande till regionala och lokala organ. AMS, exempelvis, är direkt involverad i de materiella besluten liksom i verksamheten i övrigt hos länsarbetsnämnderna och de lokala arbetsförmedlingarna. Motsvarande gäller för t.ex. vägverket, domänverket, lantmäteristyrelsen. Domstolsverket däremot skall absolut inte lägga sig i främmande och övrig rättstillämpande verksamhet hos domstolar och andra organ. Nej, verkets uppgifter är av kameral och personaladministrativ art. I detta inkluderas självfallet insatser för att domstolar får rationella arbetsrutiner. Detta har stått alldeles klart för inrikesutskottet, som till yttermera visso vid två tillfällen fått information om det blivande verket från justitiedepartementet och verkets föregångare, DON. Det är klart att Jönköping och i ännu högre grad Stockholm har ett centralare läge än Sundsvall i förhållande till de organ verksamheten avser. Men det står lika klart att en administrativ och kameral verksamhet som domstolsverkets utan några större olägenheter kan placeras i Sundsvall. I det sammanhanget kan man peka på att centrala studiehjälpsnämnden, som också har organ placerade över hela lander, anses kunna ligga i Sundsvall. Vid sitt ställningstagande har justitieutskottet, som framgår på s. 6 i utskottets betänkande, fäst stor vikt vid domstolsverkets uppgift att främja rationella arbetsmetoder i domstolarna.

Justitieutskottets betänkande har i själva verket bekräftat att den ställning inrikesutskottet tar är riktig när det gäller lokaliseringsbedömningen. Jag yrkar bifall till reservationen 1 i justitieutskottets betänkande nr 24.

Herr talman! Efter det att riksdagsmajoriteten 1972 fattade beslut om inrättandet av en central förvaltningsmyndighet för domstolsväsendet har frågan om lokaliseringsorten av myndigheten varit en öppen fråga. Ett flertal orter har nämnts i sammanhanget. Kungl. Maj:t föreslog som bekant i 1972 års statsverksproposition att myndigheten skulle förläggas till Jönköping. Till detta förslag har utskottsmajoriteten anslutit sig, och jag vill också yrka bifall till detta förslag.

Till detta uttalande anslöt sig riksdagen. När man skall ta ställning till valet av lokaliseringsort är det angeläget att man har klart för sig vilken verksamhet som myndigheten skall bedriva. Verket skall som bekant vara en central förvaltningsmyndighet för ca 150 lokala och regionala myndigheter inom domstolsväsendet samt hyresnämndsoch rättshjälpsorganisationen. Det blir då fråga om omfattande personliga kontakter mellan domstolarna och det centrala organet genom ofta återkommande personliga besök på domstolarna. Därför är det angeläget, som jag och även utskottsmajoriteten ser det, att verket blir placerat på en sådan ort som har goda kommunikationer och relativt korta avstånd till de institutioner som personalen från verket skall besöka. I det avseendet är Jönköping en lämplig ort eftersom den är centralt belägen i förhållande till landets tre storstadsområden och har ett synnerligen gott kommunikationsläge i förhållande såväl till dessa som till andra delar av landet. Jönköping intar en central plats i vägnätet, och för resor på längre avstånd erbjuder flyg och tåg goda kommunikationsmöjligheter. Eftersom 110 av 130 domstolar och hyresnämnder är belägna i Sydoch Mellansverige måste valet av lokaliseringsort från effektivitetssynpunkt med största lämplighet kunna bli Jönköping. Även när det gäller förutsättningarna för rekrytering av personal till domstolsverket har Jönköping uppenbara företräden. Jönköping är som bekant säte för såväl hovrätt som länsstyrelse, och detta måste ha en viss betydelse när det gäller verkets möjligheter att tillgodose sitt behov av olika befattningshavare. Detta understryker utskottet i sitt betänkande där man säger: ”med tanke på att ett antal av verkets tjänstemän förutsatts skola ”inlånas” från domstolarna, främst hovrätterna”.

Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till justitieutskottets hemställan i betänkandet nr 24.

Herr talman! När vi i dag behandlar frågan om var den tidigare beslutade centrala förvaltningsmyndigheten för domstolsväsendet, det som något oegentligt men betydligt enklare brukar kallas domstolsverket, skall lokaliseras, kan man konstatera — andra talare har tidigare gjort det — att frågan har fått en behandling i riksdagen som väl inte är så där alldeles vanlig. Jag vill påpeka att när vi nu i maj 1973 skall fatta det slutliga avgörandet, har frågan legat på riksdagens bord sedan januari 1972. Vart och ett av två skilda utskott har vid två olika tillfällen prövat den. Också jag vill, liksom fru Kristensson gjorde, börja med att påpeka att riksdagen beslöt om inrättandet av domstolsverket för ungefär ett år sedan. Jag röstade då emot detta, därför att jag inte var så alldeles övertygad om att verket var erforderligt. Jag har samma mening i dag. Beslutet om inrättandet är dock fattat, och det är inte den frågan ärendet gäller i dag. I dag är det fråga om placeringen av verket, och det gäller då — när nu riksdagens majoritet har bestämt att domstolsverket skall komma till — att verket placeras så att det så bra som möjligt kan lösa de arbetsuppgifter som kommer att bli förelagda verket. När centrala verk under tidigare år har inrättats — och det har ju under senare decennier blivit ganska många — så har alla med ett eller annat undantag ganska slentrianmässigt kommit att förläggas till Stockholm. Jag anser att en förläggning till landets huvudstad i och för sig har åtskilliga fördelar för en hel del verk men att många verk fungerar väl så bra på andra platser i landet. Vi har också en bristande balans mellan olika regioner i landet. Under denna riksdagsperiod har vi här i kammaren fattat åtskilliga beslut som har gått ut på att nå en bättre regional balans. I det syftet beslöt vi för två år sedan att t.ex. flytta en mängd verk och myndigheter som sedan länge varit placerade i Stockholm till olika platser i landet — trots de svårigheter som vi visste att det skulle föra med sig i många avseenden, inte minst för personalen. Kammarens majoritet har för en stund sedan beslutat en ny etapp av sådana utflyttningar. Det är därför, herr talman, ganska naturligt att när vi skall besluta om placeringen av ett helt nytt verk detta av regionalpolitiska skäl förläggs utanför Stockholmsområdet, även om vissa effektivitetsskäl kan tala för det nu aktuella verkets placering i Stockholm. Var bör då verket placeras? Herr Martin Olsson och jag har i motionen 1719 föreslagit Sundsvall. Men låt mig, herr talman, stryka under att det var den av Kungl. Maj:t särskilt tillsatta delegationen för lokalisering av statlig verksamhet som först aktualiserade det blivande domstolsverkets lokalisering till Sundsvall. Delegationen sade i mars 1971 i ett yttrande till domstolsverksutredningen i placeringsfrågan, att både Jönköping och Sundsvall var lämpliga lokaliseringsorter. När det gällde angelägenheten av att lokalisera statlig verksamhet till någon av orterna hade dock Sundsvall något företräde. Domstolsverksutredningen sade i sin tur att det var bättre från effektivitetssynpunkt att verket lades på någon ort i Mellansverige än att det lades i Sundsvall. Till det kan sägas att man med begreppet Mellansverige i geografisk mening uppenbarligen måste mena södra Sverige eftersom det lär vara svårt att hitta någon plats som ligger mera mitt i Sverige än vad Sundsvall gör. Många platser i Norrlandslänen råkar för övrigt ofta ut för detta felaktiga geografiska slentriantänkande. Inrikesutskottet har i år yttrat sig, och innehållet har det redogjorts för här tidigare. Jag stryker under att inrikesutskottet anser Sundsvall vara den lämpligaste orten för domstolsverket. Även om Jönköping kan sägas ha ett visst försteg ur kommunikationsoch kontaktsynpunkt, och arbetet inom verket åtminstone i inledningsskedet kan fordra en del lokala kontakter, menar inrikesutskottet att Jönköping inte har sådana utpräglade kontaktfördelar i jämförelse med Sundsvall att dessa bör vara utslagsgivande. En sammanvägning av regionalpolitiska faktorer och intresset av att få en så rationell verksamhet som möjligt pekar på att Sundsvall bör väljas som lokaliseringsort. Justitieutskottets majoritet kommer emellertid till att Jönköping bör väljas. Vilka är nu skälen för detta? Såvitt jag kunnat finna är det vad som anförts i propositionen om arbetsekonomiska skäl och kostnadsskäl som har vägt tungt. Justitieutskottets majoritet pekar på verkets behov av att göra besök hos domstolarna, behovet av kontakter med andra centralmyndigheter, det förhållandet att Jönköping är en hovrättsort vilket är en viss fördel ur rekryteringsoch liknande synpunkter. Låt mig då, herr talman, något granska dessa skäl. För det första gäller det besöksverksamheten vid domstolarna. Det kan påpekas att det här är en typ av verk som inte kommer att ha någon kontakt med allmänheten — allmänheten behöver inte söka det här verket. Men däremot finns det behov för verkets tjänstemän att besöka domstolarna. Det är riktigt att det är närmare till fler domstolar från Jönköping än från Sundsvall. Som både inrikesutskottet och de som står bakom reservationen 1 till justitieutskottet säger kan det ge Jönköping ett visst företräde. Ingen kan dock gärna påstå att möjligheterna att nå ut till domstolarna från Jönköping skulle vara enormt goda, och från Sundsvall enormt dåliga. Här är det fråga om en nyansskillnad och ingenting annat. Sedan kan man nog också fundera en smula på hur intensiv den här besöksverksamheten kommer att bli. Jag undrar om inte uttalandet i propositionen är åtminstone något överdrivet när det där sägs att ”ofta återkommande personliga besök på domstolarna blir ett oumbärligt inslag i verksamheten”. Det är ganska starka ord som ger intryck av att varje domstol ideligen skulle ha påhälsning av någon eller några från verket. Vi skall komma ihåg att det i väsentlig del är fråga om att föra över uppgifter, som nu ligger på justitiedepartementet och på de olika hovrätterna, till verket och att man vid en bedömning av den kommande besöksverksamheten kan ha viss vägledning av den besöksverksamhet dessa organ hittills kontinuerligt har utövat. Min erfarenhet, herr talman, från tjänstgöring vid ganska många domstolar är att den besöksverksamheten inte har täckning i det citat jag nyss anförde från propositionen. Jag är medveten om att besöksfrekvensen naturligtvis kan behöva öka temporärt under perioder då t.ex. arbetsrutiner läggs om, verksamheten vid t.ex. inskrivningsavdelningarna omorganiseras, datasystem införs osv. Men sådana tillfälliga behov kan ju rimligen inte vara avgörande eller ens ha något inflytande när det gäller verkets permanenta placering. Mot den bakgrunden och då verket ju inte får syssla med rättstillämpningen hos domstolarna och därför inte har som uppgift att göra inspektioner och besök beträffande denna verksamhet, vill jag mena att man har överbetonat besöksverksamhetens betydelse för valet av lokaliseringsort. Det andra skäl som justitieutskottet anger är behovet av kontakter med andra centralmyndigheter. Justitieutskottet räknar här upp ett antal organ som väl alla ligger i Stockholm. Det kontaktbehovet kan vara ett skäl för placeringen — men i så fall för att verket skall ligga i Stockholm. Eftersom kommunikationerna Sundsvall—Stockholm är väl så goda som kommunikationerna Jönköping—-Stockholm kan kontaktbehovet i det här avseendet inte vara något skäl att föredra Jönköping framför Sundsvall. Jag har, herr talman, gjort det experimentet att anta att detta verk fungerade i dag, den 22 maj 1973, och att man hade behov av att från detta verk i dag flyga till Stockholm. Jag kan då konstatera att J önköping i dag hade tre flygförbindelser med Stockholm i vardera riktningen. Det är en hög kommunikationsgrad. Men Sundsvall hade i dag åtta flygförbindelser i vardera riktningen med Stockholm, och jag måste konstatera att det är en betydligt högre kommunikationsgrad. Justitieutskottets tredje argument är att Jönköping är en hovrättsort, vilket enligt utskottets mening innebär ”vissa om än inte avgörande fördelar”. Jag håller med utskottet om att om verket läggs på en hovrättsort innebär det ”vissa om än inte avgörande fördelar”. Jag har den meningen att verket säkerligen kommer att få det svårare att fungera, om det läggs på en ort som inte har en hovrätt än om det läggs på en ort som har en sådan instans. Jag tror att det, om det läggs på en ort med en hovrätt, blir lättare att rekrytera en del personal, och man får, som utskottet säger, lättare att låna in en del personal. Men eftersom Sundsvall — och jag utgår från att det vid det här laget är väl känt av kammarens ledamöter — också är en hovrättsort, så kan inte heller detta skäl ge företräde för Jönköping i förhållande till Sundsvall. Nu framhåller justitieutskottet i sitt betänkande — och jag tror att också fru Kristensson nämnde något om det — att remissorganen genomgående förordat Jönköping. Man har påpekat att hovrätterna har föreslagit i första hand Stockholm, i andra hand delvis Jönköping. Man har i betänkandet särskilt nämnt de yttranden som hovrätterna i Norrland, dvs. hovrätterna i Sundsvall och i Umeå, har avgivit. I vad först gäller hovrätten i Sundsvall bör påpekas att den i sitt remissyttrande — och jag föreställer mig att också det gäller de andra hovrätterna — inte på något sätt vägt in regionalpolitiska aspekter; man har sett lokaliseringen helt ur arbetsteknisk synpunkt för verket. Det kan, herr talman, finnas skäl att läsa upp hela den slutsats Sundsvallshovrätten drar av sitt resonemang: ”Hovrätten anser alltså att Stockholm bör bli den framtida lokaliseringsorten för ett domstolsverk.

Sedan har vi Umeåhovrättens yttrande, och det tycker jag är litet anmärkningsvärt. Jag har just i dag kunnat konstatera att det yttrandet har avgivits i november 1972 av presidenten ensam som beslutande. Man har inte använt den kollegiala form som är normal för en hovrätt när man avger remissyttranden i viktigare frågor. Och det är särskilt märkligt, eftersom presidenten i Umeå var ledamot av domstolsverksutredningen och i den egenskapen redan året innan hade tagit ställning för någon ort i södra Sverige. Jag tror, herr talman, att mot den bakgrunden Umeåhovrättens remissyttrande inte har så särskilt stort värde. Det var, som jag sade tidigare, den av Kungl. Maj:t tillsatta delegationen för lokalisering av statlig verksamhet som — såvitt jag vet enhälligt — först föreslog att det blivande domstolsverket skulle placeras i Sundsvall. Sedan ärendet har kommit på riksdagens bord har det utskott som normalt sysslar med lokaliseringsfrågor vid två olika tillfällen och med delvis olika sammansättning båda gångerna enhälligt och med deltagande av representanter för samtliga fem riksdagspartier föreslagit Sundsvall som lokaliseringsort. Jag vill gärna ånyo uppmärksamma kammarens ledamöter om det förhållandet, dels därför att det är justitieutskottets betänkande som vi om en stund skall votera om, dels därför att justitieutskottet är ganska splittrat i sin uppfattning. Om vi håller oss till det utskottsarbete som har skett i den här frågan i år, så framgår det av betänkandet att i de båda utskott som har handlagt frågan har deltagit 29 av kammarens ledamöter. En klar majoritet av dem, 17 ledamöter, har tagit ställning för Sundsvall, en minoritet på 9 för Jönköping och en minoritet på 3 för Sandviken. Hade vi haft kvar något system med sammansatta utskott och använt det i den här frågan, torde utskottsbetänkandet ha gått ut på ett förslag att verket skall förläggas till Sundsvall. Herr talman!

Jag yrkar därför bifall till reservationen 1 av herr Nygren m.fl.